Fru talman! Jag vill börja med att slå fast att centerpartiet inte har några invändningar mot medbestämmandelagen som sådan. Vi har en gång i tiden varit med om att fatta beslut därom i stor enighet. Däremot finns det inget som är fulländat och helt klart. Vi menar att vissa punkter i medbestämmandelagen har sådana brister att de bör ses över. Låt mig nämna medbestämmandet i de mindre företag där det finns facklig representation. Vi anser inte att det är rimligt att förhandlingar skall ske utanför resp. företag, utan förhandlingarna bör ske direkt i företaget, med de anställda. Det är inte något orimligt resonemang, utan man borde på något sätt kunna få enighet på den punkten. Men det verkar inte som om det skulle gå. Låt mig också som exempel nämna blockad mot enmansföretag. Även om det inte förekommer just i dag, väckte ändå sådana åtgärder avsky för något år sedan. Sådan blockad kan användas igen, och det blir inte bättre då. Vi finner det helt naturligt att det skall gå att lagstifta på ett sådant område. Låt mig sedan beröra MBL inom den offentliga sektorn. Finns det demokratiskt valda personer på ett visst område, kan inte de anställda få vara med och bestämma hur mycket som helst genom en facklig organisation. Möjligheterna därvidlag bör begränsas. Såsom jag påpekade i går var Kommunförbundets styrelse helt enig om att detta skall utredas, men socialdemokraterna har nu lagt locket på. Jag beklagar detta. Lars Ulander talar här om att vara trängd från ytterkanterna på ett brutalt sätt. Jag tycker att han då borde ta kritiken från oss i centerpartiet på allvar och försöka medverka till förändringar. Fru talman! Jag tycker att Lars Ulander nu skall tänka efter: Kan man gå med på några förändringar eller kan man inte göra det? Skall det förhandlas i evighet, för att vi skall komma fram till någon form av ändring? Det blir i så fall fråga om långbänkar, eftersom förhandlingarna kommer att pågå i åratal — och socialdemokraterna säger sig vara emot långbänkar. Tag i stället upp ett resonemang om dessa förändringar. Detta bör gagna inte bara tilltron till det fackliga arbetet utan också underlätta politikernas arbete.

Fru talman! Jag har viss förståelse för att Lars Ulander omgiven av många rådgivare uppe på bänken har viss svårighet att sortera frågorna. Men för att han skall påminnas om den del som avsåg inflytandet på den offentliga sektorn, vilket även Ingvar Karlsson i Bengtsfors berörde, vill jag gärna upprepa frågorna så att han kan koncentrera sig på åtminstone ett par av dem. Mot bakgrund av att regeringen så fullständigt dels kör över riksdagens beslut, dels gör så klara markeringar mot socialdemokraterna inom kommunoch landstingsvärlden, vill jag fråga vilka felbedömningar Lars Ulanders partivänner gjorde i kommunoch landstingsvärlden, när man var oroad över att gränsdragningen mellan personalinflytande och den politiska demokratin inte var ordentligt klar. Vilka felbedömningar gjorde man när man begärde en skyndsam översyn? Saknade man måhända insikt om problemen? Saknade man tillräcklig erfarenhet, som man nu anser sig besitta genom att Bo Holmberg har kommit in i kanslihuset som civilminister — Bo Holmberg som när han hade en framskjuten position i landstingsvärlden delade den uppfattning som socialdemokratiska företrädare i Landstingsförbundet då hade? Den andra frågan som jag gärna vill upprepa är: Vad är det som är mindre ändamålsenligt i regeringens förhandlingsarbete när det gäller regeringens propositioner som utskottet har talat om? Om det nu är någonting som är mindre ändamålsenligt, vad är det för förändringar man önskar få till stånd? Lars Ulander och hans utskottskamrater pläderar ju för förhandlingsmodellen, och min principfråga är: Om man nu inte lyckas åstadkomma det som Lars Ulander skall redovisa för kammaren, är man då beredd att överge förhandlingsmodellen och plädera för att regeringen skall gå fram lagstiftningsvägen?

Fru talman! Jag börjar med Lars-Ove Hagbergs inlägg, och jag skulle vilja ställa en motfråga: Vad skulle hända i svenskt arbetsliv i dag om man tog bort medbestämmandelagen och om man tog bort hela den arbetsrättsliga lagstiftning som vi har fått igenom? Jag tror att man då skulle upptäcka att den lagstiftning som kom till i början av 1970-talet har en mycket stor betydelse. Jag är själv fortfarande fackligt mycket aktiv, och jag vet att hela denna lagstiftning är ett oerhört stöd i det arbete som man bedriver parterna emellan. Därför begriper jag inte riktigt vpk:s enständiga kritik av den lagstiftningen. Jag kan mycket väl tänka mig att man efter en tid — jag tror dock inte att det finns anledning att göra det ännu på ganska lång tid — skulle se över det hela, men definitivt inte att man skall införa någon ny typ av filosofi när det gäller den här lagstiftningen. Jag blir litet trött på företrädare för vänsterpartiet kommunisterna när de framställer sig som något slags talesmän för de många människorna. Vi vet ju att de inte är det. De fackliga organisationerna har naturligtvis stödet från sina medlemmar. När man då kastar sig över det här utvecklingssamtalet som något av det värsta som har hänt, är det naturligtvis ett mycket hårt utfall mot de organisationer som har fått uppgiften att föra talan för sina medlemmar. Det är inte så ofta som det här klassamarbetsresonemanget återkommer från vpk:s håll, men det dyker tyvärr upp av och till nu för tiden. Jag skulle vilja be Lars-Ove Hagberg att fundera på om det kan vara speciellt klokt att åstadkomma en motsatsställning mellan huvudorganisationerna och de lokala organisationerna — det är obegripligt att man gör det. Det betyder att man säger nej till alla tänkbara former av kollektiva avtal. Därvidlag skulle Lars-Ove Hagberg såvitt jag förstår ha ett mycket starkt stöd av Sonja Rembo efter gårdagens debatt. Hon sade att kollektiva lösningar inte är någonting som man i dag skall satsa på. Jag skulle som sagt vilja föreslå Lars-Ove Hagberg att fundera över detta och ta en ordentlig kontakt med de fackliga organisationerna. De skulle uppleva det som en katastrof om man i dag skulle ta bort den medbestämmandelag som vi införde. Får jag övergå till Sonja Rembos inlägg — jag bemöter talarna i tur och ordning. Hon säger att om man kritiserar fackföreningsrörelsen så kritiserar man påven. Inte alls! Det pågår en mycket intensiv debatt inom den fackliga rörelsen, och det är ingen som förbjuder någon att komma med kritiska synpunkter — därvidlag är inte fackföreningsrörelsen något undantag. Men när man lyssnade till Sonja Rembo i går var det minsann inte några smått kritiska synpunkter. Jag tyckte att hela anförandet var ett exempel på beskyllningar och förtal mot en rörelse, och det finns all anledning att reagera mycket hårt mot detta. Hon sade också att man har kunnat följa saker i pressen. Det är klart att det uppstår tillfällen då det kan bli problem. Men det har också visat sig vilken styrka som ligger i det partsförhållande som finns. Man kan oftast lösa problemen utan att man behöver gå till domstol eller annan instans. Det visar sig alltså att detta partsförhållande är någonting som håller. Bengt Wittboms inlägg var rätt intressant. Jag angrep inte Bengt Wittbom, utan jag läste upp ett litet stycke ur en bok som i och för sig är intressant om man vill se varthän moderaterna vill föra detta samhälle. Det är en bok som har skrivits av tio unga moderater, och den boken är såvitt jag begriper en riktningsangivelse för det moderata partiet. Tio unga inflytelserika moderater berättar hur de vill ha det här landet. Jag anförde bara ett ordagrant citat — vad de säger om medbestämmandelagen. Det bör alltså inte uppfattas som ett angrepp, eftersom det bara är ett konstaterande av att de tio unga moderaterna tycker på det sättet. Sedan har Bengt Wittbom missuppfattat en sak rätt kraftigt, nämligen hur man arbetar med medbestämmandelagen. Det är inte den fackliga centralorganisationen som skall arbeta med medbestämmandelagen — det skall man göra ute på arbetsplatserna. Jag är själv ordförande i en fackförening, och det är klart att det är ute på arbetsplatserna som man arbetar med medbestämmandefrågorna. Vi har ju ingen motpart på en fackföreningsexpedition, utan det är alltså ute på de resp. arbetsplatserna som man arbetar med detta. Jag ser, fru talman, att tiden lider. Då får jag bara säga till Ingvar Carlsson, att i fråga om blockad mot mindre företag så ställer inte heller folkpartiet upp på det kravet. Skälet är att man har en annan filosofi när det gäller dessa frågor, nämligen att de skall lösas av andra än den lagstiftande församlingen.

Fru talman! Först vill jag slå fast några positioner. Moderaterna riktar sina attacker i syfte att slå sönder fackföreningen. Vad jag kritiserar socialdemokraterna för är att förlama fackföreningen, att inte göra den fri och kämpande för sina intressen mot sin motpart. Det är en mycket väsentlig skillnad. Detta är det första klarläggande jag skulle vilja göra. Jag fick en motfråga av Lars Ulander — om man skulle ta bort MBL. Ja, men jag har också föreslagit vad vi skall ersätta den med. Det är klart att det då inte blir som nu. Då blir det inget klassamarbete, utan då blir det ett understöd för de fria fackföreningarnas möjligheter att kämpa. Det är klart att en lagstiftning i Sveriges riksdag avgör inte om fackföreningarna kämpar eller inte, utan avgörande för det är medlemmarna och den ideologi som är förhärskande bland dem. Men en lagstiftning kan vara ett stöd för en kämpande fackförening. Nu har den en förlamande effekt. Om man i Sveriges riksdag skall gå in på att kritisera fackföreningsrörelsen är jag inte särskilt intresserad av att ta upp de inre förhållandena, men jag skall ändå beröra dem eftersom Lars Ulander gör det. Han säger att en kritik mot utvecklingsavtalet är kritik mot fackföreningsrörelsen i sig och dess organisationer. Då kan jag berätta att inom Metall har det inte varit någon omfattande förhandsdiskussion om innehållet i utvecklingsavtalet. Fackföreningsrörelsen i hela Sverige satt och väntade på att centralorganisationerna skulle teckna avtalet, Lars Ulander. Det kritiserar jag, men det är en intern demokratifråga i fackföreningsrörelsen, som högerkrafter utnyttjar därför att medlemmar ibland är missnöjda. Det skulle vara klokt, säger Lars Ulander, att inte tala om klassamarbete. Hur skulle det vara, Lars Ulander, att överge klassamarbetet i stället? Världen är inte konfliktfri och det är inte heller Sveriges arbetsliv. Ser man inte att striden står mellan arbete och kapital, förblindas man naturligtvis. Men se upp litet grand i alla fall. Titta vad som hände här utanför den 4 oktober! Vilka var det då som reste sig? Och vad är det vissa fackföreningsledare säger? Jo, att då reste sig högerkrafterna i landet. De försvarar sina intressen och vill flytta fram sina positioner på arbetarnas bekostnad. Det var inte mot löntagarfondsförslaget man demonstrerade, utan det var mot arbetarnas grundläggande intressen som hela demonstrationen riktade sig. Det ser jag som mycket allvarligt i det här läget, likaså hur man möter de diskussioner som t.ex. Bengt Wittbom för. Moderaterna säger att MBL i sig innebär övergrepp mot enskilda människor, men lagstiftningen skulle ju vara till för de enskilda. Ja, hur är det egentligen? MBL öppnar för att ett fåtal i det här samhället får sätta sig på enskilda arbetare när det gäller rätten till arbete, när det gäller utkomstmöjligheterna osv. Några få säger till den enskilde arbetaren: Din arbetsmiljö får inte vara bättre. Du får slitas ut, du kan få cancer och vad som helst, för vi har inte råd! Så går det till därför att arbetarna inte har någon makt via MBL. Detta kritiserar inte Bengt Wittbom utan det försvarar han, men jag vill göra någonting åt det. Är detta en lagstiftning som stärker den enskildes inflytande? Nej, tvärtom. När moderaterna talar om att värna den enskilda människan, är det den enskilde kapitalistens möjligheter det gäller, för det kan absolut inte vara den enskilde arbetarens. Moderaterna är i själva verket vargen som går omkring i fårakläder och utnyttjar den situation som föreligger i dagens arbetsliv. Därför tycker jag att Lars Ulander skall ta sig en funderare över hur det verkligen ser ut och hur den lagstiftning skall vara beskaffad som understöder den fackliga kampen mot högerkrafterna.

Fru talman! Det är intressant att lyssna till Lars Ulander. Han har en svår sak att försvara. I går gav jag exempel på fackliga övergrepp. Att sådana förekommer förnekade inte heller Lars Ulander. Däremot försökte han göra gällande att det var enstaka händelser, men så är inte fallet. Enmansföretagare som saknar anställda utsätts för blockader för att de inte vill teckna kollektivavtal. Fackföreningsfolk tar lagen i egna händer och belägger i praktiken företagare med näringsförbud, fast deras enda ”brott” är att de är enmansföretagare. De kollektivansluter sina medlemmar till socialdemokratiska partiet, och de kollektivansluter medlemmar till hemförsäkringar. Som toppen av alltihop vägrar man att låta medlemmar träda ut ur fackliga föreningar om de så önskar. Detta är, som jag sade i går, utslag av ett kollektivistiskt totalitärt tänkande som borde vara en demokratisk rättsstat främmande. Tyvärr, Lars Ulander, är detta ganska vanligt förekommande. Om det är så att Lars Ulander inte lyssnade i går — timmen var sen — vill jag upprepa: Det är en utveckling som måste djupt beklagas. De fackliga organisationerna har otvivelaktigt spelat en väsentlig roll för Sveriges såväl demokratiska som ekonomiska utveckling. De har en stor uppgift att fylla på arbetsplatserna som kritiker och övervakare av såväl arbetsgivarna som de politiska makthavarna. De har också en stor uppgift att fylla genom att medverka i den strukturförändring som det svenska samhället står inför. Det är här de fackliga organisationerna har sin stora avgörande uppgift att fylla. Lars Ulander tar avstånd från kommunisternas tänkande i denna fråga. Det framgår också klart av utskottsmajoritetens motivering för avslaget på kommunistmotionen. Där konstaterar man att vpk-förslagen sammantagna skulle medföra en långtgående omgestaltning av det rättsliga system som har fungerat på den svenska arbetsmarknaden sedan mer än ett halvt sekel. Samtidigt konstaterar man att det finns enskildheter i den kommunistiska motionen som man känner sympatier för. Vi får veta att en del av de frågor som tas upp i motionen behandlas i en beredningsgrupp i departementet. Det framgår dock inte vilka förslag i motionen som omfattas av regeringspartiets sympatier utöver de två exempel som anges i motionen — det är underförstått att det finns fler förslag som tydligen socialdemokraterna och regeringen kan ställa sig sympatiska gentemot. Inser då inte socialdemokraterna att de missförhållanden som medbestämmandelagen lett till, och som vi påpekar i våra reservationer, och ett fortsatt tillmötesgående av krav av det slag kommunisterna framför sammantaget leder just till det man vill undvika, nämligen en långtgående omgestaltning av det rättsliga systemet på den svenska arbetsmarknaden? Det är detta vi moderater framhåller och påpekar. I förening med fackföreningsfonder innebär detta en fortsatt utveckling mot ett korporativt samhälle där demokratin sitter trångt. Vi moderater slår vakt om den enskildes rätt mot övergrepp från starka organisationer. Jag vill än en gång referera vad Europadomstolen säger när . man behandlar den negativa föreningsrätten i samband med den föreningsrätt som finns inskriven i Europakonventionen om de mänskliga frioch rättigheterna, på samma sätt som den finns inskriven i FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Så här säger Europadomstolen: ”Medan det tidigare handlade om att skydda kollektivets rättigheter gentemot staten har sedermera också behov uppstått att skydda individens frihet gentemot kollektivet.” På den grunden slår man fast att med föreningsrätt följer också en negativ föreningsrätt. Det är precis den uppfattning vi moderater också förfäktar.

Fru talman! Lars Ulander säger att jag har missuppfattat detta med hur man samarbetar med anställda och företag ute på de enskilda arbetsplatserna. Det kan kanske Lars Ulander tro, men jag har ändå tio års erfarenhet av precis den situationen. Jag har det största förtroende för enskilda medlemmars och enskilda lokala fackliga organisationers effektivitet, vilja till samarbete och vilja till att träffa överenskommelser som gagnar såväl företaget, företagets framtid som de enskilda medlemmarna. Det är inte detta vi talar om, Lars Ulander. Det vi talar om är att en för stor del av inflytandet har via MBL:s nuvarande utformning lyfts över de enskilda medlemmarnas och de lokala fackliga organisationernas huvuden. Särskilt gäller detta hos de små och medelstora företagen. Det är det vi talar om. Vi talar också om huruvida det skall vara möjligt att lämna en facklig organisation bara genom att kort meddela att man vill gå ur eller om det inte skall vara på det sättet. Vi talar om var gränsen går för de centrala fackliga organisationernas representativitet i olika frågor. Vi talar om huruvida de fackliga organisationerna skall kunna anse sig företräda alla anställda eller bara dem som är medlemmar. Vi talar om var gränsen går för de centrala fackliga organisationernas bestämmande över enskilda medlemmar. Vi talar också om huruvida det enligt försvararnas uppfattning finns något område som skall reserveras för de enskilda människornas bestämmande. Det är sådana saker vi talar om, Lars Ulander. Partikolleger till Lars Ulander åker nu land och rike runt och talar om att vi måste skapa ett friare Sverige.

Herr talman! Lars Ulander har många motståndare här i dag, och det känns inte så upplyftande att man står och skäller på bara en person. Därför skall jag försöka vara så mild som möjligt. MBL har en del svagheter, och det bör därför göras vissa förändringar. De tre viktigaste frågorna gäller medbestämmandets utformning i de mindre företagen, blockad mot enmansföretag — något som slår mycket hårt och som kan anses helt omotiverat — och medbestämmandet inom den offentliga sektorn. Detta är tre viktiga områden som har debatterats många gånger och där det bör ske förändringar. Socialdemokraterna vill emellertid inte ha några förändringar, utan hänvisar till utredningar och, i det här fallet, till förhandlingar. Det är nog bra med förhandlingar, men när de inte leder till några som helst resultat måste man visa handlingskraft och på andra sätt försöka få förändringar till stånd — förändringar som leder till förbättringar. Det vill vi inte medverka till att förhindra genom långvariga förhandlingar, utan här bör man visa ett visst mått av mod och ta i med litet kraftigare hand. Vi är inte alls avogt sinnade mot fackföreningsrörelsen för att vi på politisk väg vill ta i litet hårdare än vad socialdemokraterna vill. Vi är inte överens med fackföreningarna om allting. Det kan inget parti vara, och jag kan här bara hänvisa till frågan om löntagarfonderna. Tag den utsträckta handen, Lars Ulander, så blir det resultat!
Herr talman! Lars Ulander har, som flera talare noterat, varit ganska hårt trängd. Han har tvingats att prioritera, och han har då prioriterat bort frågorna om MBL och den politiska demokratin. Det valet får han själv stå för. Jag vill bara notera att vi hittills inte har fått några besked när det gäller varför socialdemokraterna i utskottet valde att köra över partifränderna i kommunoch landstingsförbunden. Jag noterar detta till protokollet. Lars Ulander har inte givit några besked om varför oron för den politiska demokratin ute i kommuner och landsting uppenbarligen, enligt regeringen, har varit ogrundad, så att den inte behövt bli föremål för översyn. Han har inte givit något besked om vad som i regeringskansliet är mindre ändamålsenligt i fråga om förhandlingsverksamhet när det gäller regeringens propositioner, och han har valt att inte ge besked om han kan tänka sig en förändring, så att regeringen föreslår lagstiftning vad gäller förhandlingsarbetet. Eftersom vi inte får några besked här och troligtvis inte kommer att få det senare heller, vill jag bara notera att moderata samlingspartiet kommer att nogsamt följa de här frågorna. Vi lär återkomma. Vill inte Lars Ulander via utskottet ge något besked, må vi vända oss till den som uppenbarligen är mera villig att prata i ärendet, nämligen civilministern.

Herr talman! Jag vill nog återigen börja med Lars-Ove Hagberg. Jag skulle vilja råda honom att sluta med resonemanget om att de fackliga företrädarna när de arbetar med sitt förhandlingsarbete sysslar med någon form av klassamarbete. Alla vi som har hållit på med förhandlingar vet vad det innebär att förhandla. Naturligtvis händer det då och då att man får den kritik som Lars-Ove Hagberg här riktar, men jag tycker att den är på något sätt ovärdig. Man skall vara alldeles på det klara med att det vardagliga förhandlingsarbete som pågår både centralt och lokalt inom fackföreningsrörelsen är till för att medlemmarna skall få bästa tänkbara utfall av sitt arbete. På något sätt känns det litet fel att stå i Sveriges riksdag och behöva föra den här diskussionen, mellan en byggnadsarbetare och en metallarbetare. Den gynnar naturligtvis inte några andra än dem som vill fackföreningsrörelsen illa. När det sedan gäller utvecklingsavtalet vet ju Hagberg att det är precis på samma sätt med det som med övriga avtal. Det är ett kollektivt avtal. Han säger att Metall inte har varit med om avtalet. Men det är klart att de har. Den uppbyggnad av förhandlingsarbetet som man har innebär att Metall naturligtvis är med i hela detta arbete lika väl som alla övriga delar av fackföreningsrörelsen. Sonja Rembo tyckte att det var intressant att lyssna på mig. Jag skulle helst ha velat slippa den diskussionen, men den kom ju inte upp därför att jag har något horn i sidan till Sonja Rembo personligen. Det jag har ett horn i sidan till är de uppfattningar som har presenterats, och presenterats på ett sätt som gör att man måste reagera. Vad som är märkligt är ju att moderaterna bara fortsätter att stapla påståenden och beskyllningar — allting som man inom de fackliga organisationerna på demokratiskt sätt har kommit fram till är fel. Man kan naturligtvis kritisera olika saker, men gör det inte med utgångspunkt i att detta är någon sorts rövarorganisationer, som inte riktigt vet hur de skall bedriva detta röveri. Det gäller mycket seriöst arbetande organisationer, och utan dem skulle Sverige som sagt ha sett illa ut. Den organisation som man i dag verkligen måste vara rädd för är moderata samlingspartiet, för skulle dess uppfattningar bli de rådande, ja, då skulle vi få det mycket stökigt i det här samhället. Det har blivit naturligt för moderater att kasta in fackföreningsfonderna, som man säger, eller löntagarfonderna i debatten. Den diskussionen kommer vi ju att ta så småningom. På vilket sätt fonderna är fackföreningsfonder har inte moderaterna och de som driver frågan kunnat belägga på något sätt, men man fortsätter att använda ett begrepp som man tror skall vara nyttigt från negativ synpunkt. Jag tror dock att man gör ett stort fel. Svensk fackföreningsrörelse har en mycket stabil ställning inom den största delen av befolkningen, och därför är jag inte så rädd för detta. Så några ord till Bengt Wittbom. Jag tvingas tyvärr ta talarna i tur och ordning, vilket gör att det kan bli litet hackigt. Enligt Bengt Wittbom påstod jag att han hade missuppfattat hur arbetet med medbestämmandefrågorna går till. Det påstår jag fortfarande. Det är inte de centrala fackliga organisationerna som sysslar med dessa frågor, utan det gör man ute på arbetsplatserna. Jag vet att Bengt Wittbom har erfarenheter av företagande. Han bör därför vara på det klara med att det är på den nivån som man använder sig av de rättigheter som finns enligt den svenska lagstiftningen. Det är också där som det skall ske. Det är flera talare som har tagit upp frågan om MBL i mindre företag. Skall medbestämmandelagen ha någon funktion måste den också kunna hanteras. Det är klart att man överallt där man har en möjlighet att få ett reellt utbyte av medbestämmandelagen använder den direkt på arbetsplatserna. Att den lokala fackliga organisationen sedan ger ett stöd till den arbetsplatsen för att följa upp vissa saker bör rimligen den organisationen kunna göra upp med resp. arbetsgivare om. Jag förstår inte hela detta resonemang — Ingvar Karlsson i Bengtsfors har ju också varit inne på detta med MBL och de mindre företagen. Jag vill dessutom påstå att detta inte är något problem ute i det verkliga livet. Problemet uppstår när moderater och andra skall skriva motioner. Då blåser man upp saken och gör den större än vad den egentligen är. Låt mig — för att inte även denna gång gå förbi Ingvar Karlsson — säga att blockadvapnet mot enmansföretag kan diskuteras. Men jag tror att både folkpartiet och socialdemokraterna har en riktig utgångspunkt när de säger att det här är saker som skall avgöras på annat ställe än i den lagstiftande församlingen. Börjar man peta i detta regelverk är det sedan svårt att veta var man skall sluta.
Herr talman! Kollektivavtal skall vi naturligtvis ha, Lars Ulander. Jag är helt för dem. Jag är också helt för att de centrala fackliga organisationerna skall samordna och stödja de lokala fackföreningarnas grundläggande intressen. Jag hoppas att vi är överens om det. Egentligen finns det ingen konflikt här. Jag har — det vill jag säga direkt — påtalat ett helt annat problem. Innan utvecklingsavtalet träffades hade det icke förts ut till en grundläggande debatt i fackföreningsrörelsen. Det hade inte varit ute på remiss, utan avtalet slöts i stort sett ovanför huvudena på medlemmarna. Det är medlemmarna som jag talar om här — inte organisationsledningarna. Lars Ulander tycker att jag skall sluta tala om klassamarbete. Det måste väl ändå tillåtas mig och vpk att göra en analys av innehållet i ett avtal. Vi har här ett avtal som utgår från att två parter har samma intresse. Den ena parten är ägare av produktionsmedlen och styr därmed produktionen. Enligt MBL-avtalet har den som äger produktionsmedlen rätt att besluta på egen hand, när man inte kommer fram till en gemensam uppfattning. Men i det här aktuella avtalet säger man att dessa båda parter har gemensamma intressen. Dessutom upphäver egentligen avtalet till viss del förhandlingsrätten — om det inte är en stridande fackförening. Då må väl jag ha all rätt att säga att detta är ett uttryck för klassamarbete. Eftersom jag när jag inte är här i riksdagen är aktiv i fackföreningsrörelsen och med i det vardagliga tillvaratagandet av en grupps intressen i en industri, vet jag hur MBL fungerar i praktisk tillämpning. Vad jag i dag är orolig för är att MBL delar upp människor i en grupp som är med i MBL-systemet och en grupp som är utanför. Jag har redan sagt att det samverkanssystem som MBL befordrar gör att de som är med i MBL-arbetet vet vad som händer, medan de utanför inte vet någonting. Detta är en facklig demokratifråga, som inte minst Lars Ulander skall ta på verkligt allvar. Denna uppdelning profiterar nu högerkrafterna envist på genom att den skapar ett missnöje i fackföreningsrörelsen. Det är ju det som är det beklagliga. Just detta att MBL befrämjar en klassamarbetspolitik gör det besvärligt för arbetarrörelsen i dess helhet. Dessutom borde socialdemokratin betänka att man inte får huka sig för sådana attacker som Sonja Rembo nu kommer med, innebärande att socialdemokratin skall skämmas för att vara överens om de förslag som vpk har lagt fram. Vi har presenterat helt rimliga förslag om en utvidgad förhandlingsrätt, utvidgad informationsrätt, utvidgad strejkrätt även på lokal nivå, möjlighet att ha fackföreningsmöten på betald arbetstid och att forskare och andra skall kunna göra fackföreningen tjänster fullt ut. Lars Ulander borde inte skämmas för det, utan borde i stället tala om att det är nästa etapp som skall genomföras. Om det vore så, kanske denna debatt mellan Lars Ulander och mig vore mera konfliktfri. Men tyvärr är det inte så — Lars Ulander glider undan.
Herr talman! Vi skäller inte på person. Vi kritiserar avarter i ett system, och Lars Ulander har oturen att representera detta system här i kammaren. Det förekommer inom de fackliga organisationerna övertramp, och de övertrampen skapar reella problem, för enskilda människor. Det är problem av den arten att man inte kan avtala bort dem, utan det behövs lagstiftning. Det handlar om den enskildes rätt, och det är frågor som den lagstiftande församlingen, dvs. riksdagen, inte kan delegera. Jag beklagar den inställning som Lars Ulander och socialdemokraterna har i denna fråga. Genom att odla ofelbarhetsdogmen, genom att vägra inse att dessa problem finns och skapar ytterligare problem ute på arbetsplatserna för enskilda människor, cementerar man motsättningarna. Vad vi behöver i Sverige i dag är inte konfrontation och motsättningar, utan det är samverkan, samarbete, och det är vår uppgift här i kammaren att se till att förutsättningar skapas för att åstadkomma en sådan samverkan. Det är i det syftet vi moderater kräver förändringar i den arbetsrättsliga lagstiftningen, enligt förslagen i det betänkande vi nu har under behandling.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
Får jag sedan säga till Sonja Rembo att vi naturligtvis inte odlar någon ofelbarhetsdogm inom fackföreningsrörelsen. Allt mänskligt har naturligtvis sina fel. Men att moderata samlingspartiet i sina speciella syften går ut på bred front och angriper fackföreningsrörelsen är helt klart. Jag såg i morse i den förnämliga StockholmsTidningen ett referat, där Lars Tobisson gick ut och berömde Mrs. Thatcher för att hon lyckats tämja fackföreningsrörelsen. Det är ett exempel på vad man från moderata samlingspartiet egentligen är ute efter.

Trafikutskottets betänkanden 1, 4 och 5 kommer att behandlas i tur och ordning. Voteringarna äger rum i ett sammanhang.
Bostadsutskottets betänkanden 1, 3 och 5 kommer att behandlas i tur och ordning. Voteringarna äger rum i ett sammanhang efter avslutad debatt. Först upptas alltså bostadsutskottets betänkande 1 om vissa planfrågor.
Jordbruksutskottets betänkanden 1, 2, 3, 4 och 6 kommer att behandlas i tur och ordning. Voteringarna äger rum i ett sammanhang efter avslutad debatt. Först upptas alltså jordbruksutskottets betänkande 1 om miljöoch naturresurspolitik m.m.

Herr talman! Till bostadsutskottets betänkande nr 1 finns en moderat reservation som grundar sig på en motion från vårt parti, där glesbebyggelsen tas upp till behandling. Av den framgår att vi anser att bebyggelsen i glesbygden är mycket viktig och angelägen och att den skall kunna fortgå även i framtiden. Utskottet delar i och för sig motionens syn när det gäller att betona vikten av bebyggelse på landsbygd och i glesbygd, men detta uttalande återspeglas tyvärr inte i vad utskottet i sin hemställan föreslår riksdagen att besluta. Utskottet hänvisar till det nu pågående PBL-arbetet. PBL-förslaget tillgodoser enligt utskottets uppfattning de krav som motionen innehåller. Dessutom hänvisar utskottet till att det pågår vissa studier i olika organ i vårt samhälle. Dessa studier belyser frågorna beträffande glesbygden. Vi för vår del vill understryka att det är väldigt viktigt och angeläget att man även i framtiden kan ha möjlighet att bygga i glesbygden. Jag vill nämna tre skäl för detta. För det första skapar man en levande landsbygd, där avfolkningen kan brytas, och vi kan ha befolkning i delar av vårt land som annars skulle avfolkas. För det andra utgör byggande i glesbygd ett underlag för service, en livsnödvändig service för dem som fortfarande skall leva och bo i dessa områden. För det tredje får man inte så sällan en mycket bättre boendemiljö om man bor på det här sättet. De inskränkningar som nu råder när det gäller glesbebyggelserätten — som kan ses som ett uttryck för vissa ambitioner — grundar sig på en ökad styrning, och det leder i sin tur till minskad valfrihet för de enskilda människorna. Jag kan i och för sig instämma i att det är bra att man ur olika synvinklar studerar glesbebyggelsens effekter och omfattning. Men det räcker inte! Det sägs också att det är kommunerna som skall bedöma vad som skall byggas och inte byggas, men i grunden är det trots allt lagstiftningen som reglerar och styr detta område. Det PBL-förslag som ligger hos lagrådet innehåller, enligt min uppfattning, ingen uppmjukning utan kanske tvärtom skärpningar när det gäller glesbebyggelserätten. Därför är det angeläget att riksdagen just nu gör ett uttalande i den riktning som vår reservation anger. Det är angeläget att riksdagen anvisar i vilken riktning lagstiftningen skall påverkas och utformas. Det är denna påverkan som, i detta läge, är av vikt. Därför finns alla skäl att bifalla den reservation som är fogad till bostadsutskottets betänkande nr 1. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till reservationen.

Herr talman! I betänkande 1 från bostadsutskottet behandlas en rad yrkanden som rör byggnadslagstiftningen. Eftersom det nyligen har avlämnats en remiss till lagrådet angående en ny planoch bygglag är det ganska naturligt att utskottet resonerar så, att frågorna återkommer till en mer ingående granskning i samband med att riksdagen har att ta ställning till en kommande proposition. Vi har från centern reserverat oss på en punkt, tillsammans med moderaternas företrädare, nämligen beträffande den fråga som Bertil Danielsson nyss har talat om. Vi konstaterar att vi har haft en positiv utveckling under ett antal år, inte minst efter det riksdagsbeslut som fattades med anledning av en proposition från dåvarande bostadsministern Elvy Olsson och som gav möjlighet till utökad glesbebyggelse. Det möjliggjordes genom en tillfällig ändring i byggnadslagen i avvaktan på en mer omfattande genomgång av byggnadslagstiftningen i dess helhet. Det förhållandet att vi reserverat oss och inte avvaktar propositionen om ny planoch bygglag är motiverat av att det lagförslag som remitterats till lagrådet går i motsatt riktning och medför skärpning av kommunernas grepp om bebyggelsen även utanför detaljplanelagda områden.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

Herr talman! Till de debattämnen som med relativt stor säkerhet återkommer till varje riksmöte hör numera frågan om förslag till ändring i byggnadslagen, så att rätten att bygga och bo utanför planlagda områden blir klart fastställd. Det är den rubricering som moderaterna brukar använda. I debatten hitintills har egentligen inga nya argument tillförts, och sakläget är precis som Kjell Mattsson beskrev det, att frågan med alldeles bestämd säkerhet kommer igen i det lagförslag som vi inom kort kommer att ta ställning till, det lagförslag som vi i dag kallar för PBL — förslag till ny planoch bygglag. Vi har den uppfattningen att det inte finns skäl att i detta läge binda den kommande hanteringen. Man bör, enligt vår mening, avvakta regeringens proposition. Då finns det, för dem som inte är nöjda med förslaget i den delen, motionsrätt. Mot denna bakgrund och med hänvisning till utskottsbetänkandet ber jag att få yrka avslag på reservationen och bifall till hemställan i bostadsutskottets betänkande.
Herr talman! Det är ju inte alls ovanligt att man även under ett pågående arbete med ny lagstiftning ger sin åsikt till känna för att på det sättet vägleda lagstiftarna, och det är därför som vi har reagerat. Jag vill citera tre avsnitt ur PBL-förslaget — som nu ligger hos lagrådet — vilka belyser hur utvecklingen kan gå när det gäller möjlighet att bygga i glesbygd. På s. 298 säger bostadsministern: ”Det gäller alltså att finna ett nytt prövningssystem som gör det möjligt att ändå ha kvar ett lika starkt samhällsinflytande som i dag. Strävan bör alltså vara att det i praktiken skall vara möjligt att med PBL:s regler uppnå samma effekter som f. n.” Det låter alltså ganska betryggande, men det andas ingen uppmjukning.

Därför anser jag att det finns skäl att redan nu markera den åsikt och den riktning som vi härmed har gett till känna.
Herr talman! Bertil Danielsson uttrycker missnöje med att det inte går att citera något ur PBL-förslaget som innebär en uppmjukning. För att det inte skall stå oemotsagt vill jag då uttrycka att jag känner viss tillfredsställelse med att just detta inte är föremål för någon uppmjukning. I stället för att ta de här citaten tror jag att det skulle vara av värde för den fortsatta debatten, Bertil Danielsson, om ni i stället funderade litet över hur ni vill ordna det som innebär att den kommunala beslutanderätten skall luckras upp. För det ni egentligen vill är att ordna det på ett sådant sätt att var och en skall få bygga precis hur den vill. Jag tror att det vore av värde att ni litet närmare preciserade hur detta skall förenas med kommunal beslutanderätt, i stället för att citera ur PBL-förslaget.
Herr talman! Såvitt jag känner till har vi inte föreslagit att var och en skall bygga precis som han vill. Det måste självfallet finnas regler och anvisningar som fyller rimliga krav i olika hänseenden. Men vad vi är oroade över är att det kommande PBL-förslaget kan innebära en skärpning jämfört med de nuvarande förhållandena, och det anser vi är illavarslande.
Herr talman! Det är utmärkt att Bertil Danielsson här säger att det skall finnas regler och anvisningar.

Herr talman! Vi har i Sverige den kanske allra högsta utrymmesstandarden när det gäller bostäder. Vi har en kommunal planstandard som innebär en mycket hög nyexploateringsstandard. Detta gäller gator, gångvägar, dagvattenledningar, parker, lekplatser, antalet parkeringsplatser och mycket annat. Det är enligt min mening fullt möjligt att sänka denna standard och därigenom sänka byggkostnaderna väsentligt — kanske 10-15 96 — utan att boendemiljön på något sätt försämras. I många fall skulle det innebära en klar förbättring, eftersom det kunde bli mer grönska och mindre asfalt. Bostädernas utformning styrs till stor del av bostadsstyrelsens lånekungörelse och planverkets Svensk byggnorm. En mycket stor del av byggnormens föreskrifter är resultat av beslut här i riksdagen. Det gäller exempelvis normerna angående sophantering, tillgänglighet och energi. När riksdagen har fattat dessa beslut har man inte haft tillgång till material som visar hur detaljbestämmelserna kommer att se ut, hur de påverkar produktionskostnaderna och därmed medborgarnas direkta boendekostnader och statens kostnader för bostadssubventioner. Regeringen har alltså inte kunnat sätta in normen i ett större sammanhang och bedöma föreskrifterna ur samhällsekonomisk synpunkt. Detta är en brist, enligt min uppfattning. Produktionskostnaden för en ny bostad uppgår i dag till ca 5 500 kr. per m?. Det innebär att den verkliga boendekostnaden för en hyreslägenhet på 100 m? uppgår till 84 000 kr. per år. Staten betalar drygt 50 000 kr. av denna kostnad genom räntesubventioner. Om vi jämför den verkliga hyreskostnaden, dvs. 84 000 kr., med genomsnittslönen i Sverige, finner vi att denna genomsnittslön inte täcker hyreskostnaden. Jag menar att det är nödvändigt och ofrånkomligt att denna produktionskostnadsutveckling bryts. Det kan endast ske genom en förutsättningslös omprövning av kommunal exploateringsstandard, låneregler och byggnormer. Det är mot denna bakgrund som man skall se den moderata motionen om utvärdering av byggnormer. Utskottsmajoriteten hävdar att planverket fortlöpande omprövar gällande normer med hänsyn till fattade politiska beslut, teknisk utveckling m.m. Hur den meningen skall tolkas kan diskuteras. Men vad som inte kan diskuteras är att den hittillsvarande utvecklingen bara resulterar i fler och fler föreskrifter och fler och fler detaljerade bestämmelser. Det är normutveckling i Sverige, driven av statens planverk. Att planverket skulle föreslå avskaffande av föreskrifter som är resultatet av riksdagsbeslut är en from förhoppning utan någon som helst förankring i verkligheten. Skall en utvärdering och en eventuell omvärdering av byggnormerna när det gäller sophantering, tillgänglighet och energi komma till stånd, då krävs riksdagens uttalande. Jag kan inte tolka utskottsmajoritetens skrivning på annat sätt än så, att dagens snårskog av bestämmelser i SBN skall vara kvar och att man inte ens törs beställa en utvärdering för att få underlag för en bedömning av vad man får för valuta för normerna. Herr talman! Jag yrkar bifall till den moderata reservationen i bostadsutskottets betänkande nr 3.

Herr talman! Bortsett från moderatledamöterna har vi i utskottet varit ense omatt avstyrka bifall till den moderata motionen 1547. När Knut Billing talade för bifall till den reservation som avgivits med anledning av motionen, talade han om låneregler, om exploateringsstandard och sedan också litet om byggnormer. Han inledde med att tala om att vi har en mycket hög utrymmesstandard, att vi har för mycket parkeringsplatser osv., men det handlar inte motionen om och inte heller reservationen. Motionen handlar om tre områden som man vill ha utvärderade, nämligen normerna när det gäller sophantering, tillgänglighet för handikappade och energiområdet. Utskottet gör den allmänna bedömningen att vi får möjlighet att diskutera de här frågorna i ett sammanhang i samband med behandlingen av förslaget till ny planoch bygglag och redovisningen av det stora arbete som pågår inom bostadskommittén. Därutöver konstaterar utskottet att majoriteten är oense med moderaterna på den här punkten. Moderaterna vill att man skall utvärdera normerna på de nämnda områdena och ta bort kraven, om det inte kan bevisas att dessa har ett samhällsekonomiskt värde. Utskottsmajoriteten tycker att det är tre viktiga krav som moderaterna vill pruta på, och vi anser att det inte i första hand är dessa normer man skall angripa. Vad gäller sophanteringen tycker vi att det är ett helt rimligt krav att även den verksamheten kan utföras i en tillfredsställande arbetsmiljö. När bestämmelserna kom till, hade utskottet tillfälle att studera hur det såg ut i en del fastigheter, bl.a. här i Stockholm, och vi konstaterade då att här måste det vidtas en rad åtgärder. Visst kostar det pengar, och därför har staten ställt upp och tagit kostnader över lånesystemet. Vi utgår naturligtvis också ifrån att även fastighetsägare och hyresgäster får ta på sig ytterligare kostnader, men det var en riktig avvägning som gjordes mellan kraven på god arbetsmiljö för dem som svarar för sophämtningsservicen och de kostnader som man vill erlägga som boende. När det gäller handikapptillgänglighet är det samma sak. Jag tror att det är mycket svårt att räkna fram det rent ekonomiska resultatet. Utskottsmajoriteten har konstaterat och står för den uppfattningen att det är viktigt, av många skäl, att se till att bostäderna är tillgängliga för människor med olika typer av handikapp. De skall kunna använda sin bostad och också ha möjlighet att i större utsträckning ta sig till andra bostäder. Det finns ett stort program för förbättringar, som det kommer att ta många år att genomföra. Självfallet kostar det pengar, och vi har varit beredda att ställa upp med kapital för att se till att denna kvalitet i boendet blir bättre tillgodosedd. På den tredje punkten, energiområdet, har vi under många år ansett det vara mycket angeläget, och så är det även fortsättningsvis, att se till att minska vårt beroende av olja, som ju har varit den dominerande källan för uppvärmning av bostäder. Vi har velat få till stånd en förändring i fråga om isoleringen av bostäderna, och vi har velat få fram ny teknik och andra energikällor. Därför har vi infört regler som syftar till att minska energiåtgången. Vi har också infört beskattning på olika energiråvaror för att styra utvecklingen i den önskade riktningen. Utskottsmajoriteten tycker alltså att de krav som finns på de här tre områdena är mycket angelägna. Vi är helt enkelt oense med moderaterna. Därför är det följdriktigt att de har reserverat sig. Moderaterna vill få fram underlag för att bedöma normernas betydelse, och de säger alldeles klart att de vill att utvärderingen skall ge till resultat att man ändrar de uppställda kraven. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Jag har mycket svårt att förstå Kjell Mattsson när han talar om PBL och bostadskommittén. Vad har det att göra med Svensk byggnorm? Inte ett dugg. Det var en märklig del i inlägget. Jag har tagit upp och pekat på sophantering, tillgänglighet och energi av det enkla skälet att på dessa tre områden är det riksdagen som har fattat ett beslut om och beställt normer. Mycket annat av det som är normer i SBN är resultatet av planverkets eget arbete, men detta är beställningar, gjorda av riksdagen utan att man har kunnat se de praktiska föreskrifterna och utan att man har haft en aning om hur de påverkar produktionskostnaderna. Det var därför, Kjell Mattsson, som det var intressant att ta upp den verkliga hyreskostnaden för en nyproducerad hyreslägenhet. Tycker Kjell Mattsson att det är rimligt att den verkliga hyreskostnaden för en hyreslägenhet i dag överstiger den genomsnittliga lönen före skatt för en medborgare i Sverige? Är det rimligt? Skall vi fortsätta på den vägen med ständigt stigande produktionskostnader, eller skall vi försöka göra någonting åt dem? Det finns flera sätt att angripa frågan, bl.a. lånebestämmelserna, som jag inte skall gå in på nu. Men Svensk byggnorm betyder kolossalt mycket, och sophantering, tillgänglighet och energi är särskilt intressanta områden, eftersom de är riksdagsbeställningar. Därför vill vi ha en utvärdering för att se hur mycket det som regel kostar, vad vi får ut, och om vi skall vidta ändringar med tanke på att det kanske är alldeles för dyrbart. Får vi en sådan utvärdering, så vet vi sedan vad vi talar om. Som det är nu föredrar Kjell Mattsson att famla i blindo.
Herr talman! Att jag nämnde bl.a. bostadskommitténs arbete berodde helt enkelt på att Knut Billing avslutade sitt anförande med att säga att han tyckte tre saker hade styrt kostnadsutvecklingen, bl.a. lånereglerna. Lånereglerna är ett direkt utslag av det finansieringssystem som vi lägger oss till med. Exploateringsstandarden nämndes också, och den kommer att kunna påverkas av de anvisningar som man gör efter planoch bygglagen. I och för sig behöver man inte avvakta den för att göra förändringar, det kan ju vara en riktig invändning från Knut Billings sida. Jag tror att det bara är att konstatera att det är en skillnad i uppfattning mellan moderata samlingspartiet och de andra partierna när det gäller dessa tre frågor där riksdagen varit aktiv. Man har ju inte alls varit utan kalkyler. Hade man varit utan kalkyler när det gäller t.ex. sophanteringen, skulle man inte föreslagit speciella lånemöjligheter för att komma över de ekonomiska problem som kraven på bättre arbetsmiljö för renhållningsarbetarna medförde. Det är på samma sätt när det gäller tillgänglighetskravet och energiområdet. Frågan till Knut Billing måste bli om han tycker att allting skall styras av ekonomin. Hans tankegång måste vara att man skall ta bort skatten på olika energiråvaror och låta den fria konkurrensen mellan de olika typerna avgöra om det skall vara fortsatt eluppvärmning, fortsatt eldning med olja osv. När riksdagen fattat dessa beslut har en rad olika bedömningar genomförts, därför att det är andra mål man har velat uppnå: bättre tillgänglighet, bättre arbetsmiljö och en mindre förbrukning av energi för uppvärmning. Vi tror inte att man kan göra denna utvärdering med uteslutande ekonomiska mål framför sig. Det är helt enkelt en avvägning, som man måste göra mellan de olika intressena.
Herr talman! I det sista vill jag ge Kjell Mattsson helt rätt. Självfallet kan man inte göra en sådan utvärdering enbart med hänsyn till ekonomin. För att man skall kunna göra en riktig utvärdering måste man känna till de ekonomiska konsekvenserna. Man kan inte blunda för dem och känslomässigt säga att detta är någonting vi skall ha oavsett vad det kostar. Det är vad Kjell Mattsson gör. Kjell Mattsson säger att riksdagen visste vad detta kostade, eftersom riksdagen beslutade om lån i det sammanhanget. Riksdagen visste att det skulle kosta mycket pengar, men hade ingen som helst aning om vilka kostnader det var fråga om. Det var intressant att Kjell Mattsson inte svarade på min fråga om han tycker att det är rimligt att hyreskostnaderna skall överstiga bruttolönen för en genomsnittssvensk. Det är just detta det handlar om: normerna påverkar boendekostnaderna. Därför är det viktigt att vi får reda på hur mycket de olika normerna kostar, för att kunna sätta in det i ett större sammanhang och göra avvägningen om det med hänsyn till arbetsmiljö, tillgänglighet, energibesparing, minskat oljeberoende och annat finns anledning att göra förändringar för att sänka byggkostnaderna eller om man skall vidta andra åtgärder.

Herr talman! Jag tror att alla i riksdagen är överens om att det är angeläget att åstadkomma lägre byggnadskostnader och därmed också lägre hyreskostnader. Knut Billing vet mycket väl att de höga bostadskostnaderna inte bara är ett resultat av normerna, utan naturligtvis också av en allmän prisstegring och ett högt ränteläge, vilket kanske är den viktigaste orsaken. Riksdagen har inte svävat i okunnighet när det gäller ekonomin. Inte vid något tillfälle har riksdagen anvisat erforderliga medel bara för att ett visst mål skall kunna uppnås, utan riksdagen sätter upp litet mera långsiktiga mål och anvisar den mängd pengar varje år som man anser sig kunna bidra med. Dessa tre viktiga områden kan inte klaras av på ett år och inte på fem år heller. Det är ett långsiktigt arbete, och det tycker vi inte att det finns någon anledning att avbryta.
Herr talman! Det är naturligtvis riktigt att det inte endast är normerna som påverkar boendekostnaderna utan också ränteläget, lånebestämmelser och mycket annat, men detta är inte något argument. Kjell Mattsson erkänner att normerna spelar en roll när det gäller boendekostnaderna. När det gäller boendekostnadernas höjd finns det ingen del som vi kan lämna åt sidan. Det är då naturligtvis mycket intressant att se på det som riksdagen själv har beställt, liksom det också är intressant att se på hela Svensk byggnorm, för att vi skall kunna komma fram till förändringar, som innebär en avvägning mellan bostädernas standard och bostädernas kostnad. Vi har inte råd, Kjell Mattsson, att fortsätta med något bostadsbyggande över huvud taget, om vi inte kan sänka bostadskostnaderna. Det är nationalekonomiskt orimligt att tänka sig en utveckling, som innebär att bostadskostnaderna och hyreskostnaderna vida överstiger människornas inkomster. Den del av de 84 000 som är subventionerad får vi betala på annat sätt. Dessa pengar lånar vi nu upp utomlands och överlåter till våra barn och barnbarn att betala tillbaka. Vi måste til syvende og sidst hitta ett system som innebär kostnadssänkningar, och då spelar en förändring av normerna en icke betydelselös roll.

Herr talman! Efter stor tvekan har socialdemokraterna nu lagt fram förslag om ändringar i detta lagrum, som skall ge hyresgästerna möjlighet att få ett inflytande över underhållet i den egna lägenheten. Den här propositionen kom i våras, och riksdagen borde alltså ha behandlat den under våren, men eftersom det fanns motstridiga intressen inom den stora socialdemokratiska rörelsen sköts ärendet upp. När vi nu behandlar det har socialdemokraterna i bostadsutskottet dessutom belagt lagen med en tidsbegränsning till tre år. Socialdemokraterna är alltså mycket tveksamma och kanske litet ointresserade av dessa frågor. Vi i moderata samlingspartiet är utomordentligt positiva till att hyresgästerna får inflytande över underhållet även i den hyrda lägenheten. Men vi kan inte acceptera det förslag som nu förs fram, där man tar till en kollektiv lösning, så att hyresgästföreningen skall förhandla med fastighetsägarna och med SABO-företagen om hur underhållet skall skötas. Liksom lagrådet var när det behandlade propositionen är vi mycket tveksamma till den här lösningen. Den ger egentligen inget skydd för den enskilde hyresgästen. Han eller hon kommer naturligtvis att få rätta sig efter hur majoriteten i ett bostadsområde vill ha det, och det tycker vi är otillfredsställande. Dessutom är lagen utformad så, att de som saknar förhandlingsordning inte omfattas av lagen. Detta är naturligtvis en stor brist. Slutligen stärks hyresmarknadens parter ytterligare genom denna lag. Vi har till betänkandet fogat en reservation, där vi föreslår en ändring i lagförslaget så att det blir den enskilde hyresgästen som får rättigheten att förhandla direkt om hur han vill ha det med underhållet i sin egen lägenhet.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

Herr talman! Den ändring i hyreslagens 12 kap. 15 § som föreslås i regeringens proposition 1982/83:146 gällande underhåll av hyreslägenheter hade, som framhålls i vpk-motion 2317, knappast behövts om tidigare riksdagsbeslut hade uppmärksammats. Redan år 1974 beslutade riksdagen, på förslag av civilutskottet i dess betänkande nr 36 och med anledning av proposition 1974:150, om en ändring av lagtexten till 12 kap. 48 § som innebar att en hyresvärd inte skall kunna dra fördel av vad en hyresgäst bekostat och att detta skulle gälla även arbeten som bekostats av tidigare hyresgäst. Den förändring som civilutskottet då föreslog och riksdagen godtog var att ordet ”hyresgästen” skulle utbytas mot ordet ”hyresgäst”. Denna ändring synes tyvärr ännu inte ha uppmärksammats eller beaktats av olika rättsinstanser vid avgörande av s.k. bruksvärdesmål. Inte heller regeringen synes ha varit medveten om detta, att döma av vad som sägs i den proposition som ligger till grund för nu föreslagen lagändring. Vpk har, som framgår av vpk-motionen och det särskilda yttrandet till det betänkande vi nu behandlar, gett sin anslutning till en lagändring i syfte att få fram ett system som gör det möjligt för hyresgästerna att få ett större inflytande över reparationer i sina lägenheter och erhålla kompensation för vad de själva låter utföra. Den tidsbegränsning av föreslagen lagändring som utskottet föreslår kan, med hänsyn till den utvärdering och de överväganden som föreslås, vara rimlig. Viktigt är emellertid vad utskottet anför om angelägenheten av att på olika sätt fördjupa och utveckla formerna för hyresgästernas inflytande över den egna lägenheten. Vägledande härvid måste vara de grundläggande principerna om hyresvärdens underhållsskyldighet och hyresgästens rätt till reparation och underhåll. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till hemställan i betänkandet.

Herr talman! Det är mycket angeläget att hyresrätten reformeras så, att hyresgästerna får större inflytande över den egna lägenheten. En viktig del av ett sådant reformarbete är att hyresgästerna ges möjlighet att välja underhållsnivå och att detta val påverkar hyrans storlek. För att bilda underlag för en sådan reform tillsatte 1978 dåvarande bostadsministern Birgit Friggebo den s.k. underhållsfondsutredningen. Denna utredning lämnade 1981 ett delbetänkande med namnet Hyresgästinflytande på målning och tapetsering. Efter det att utredningens betänkande hade remissbehandlats satte man inom bostadsdepartementet i gång ett arbete med att utforma ett system som innebar att de hyresgäster som avstod från målningsoch tapetseringsarbeten skulle få en sänkning av hyran. Hösten 1982 inkom SABO och Hyresgästföreningen till bostadsdepartementet med önskemål om sådana ändringar i hyreslagen att det skulle bli möjligt för parter som så önskar att överenskomma om rabatt för hyresgäster som avstår från visst underhåll. I princip har nuvarande bostadsministern följt upp de tankar som vi från folkpartiet fört fram om ökat hyresgästinflytande. Tyvärr innebär dock förslaget att inte alla hyresgäster kommer att innefattas av reformen. Folkpartiet har i motionerna 1982/83:1558 och 2319, som behandlas i det här betänkandet, förordat att en ordning med tryggat hyresgästinflytande beträffande målning och tapetsering skall gälla alla hyresgäster och således inte bara vara förbehållen hyresgäster som bor i fastigheter för vilka förhandlingsordning finns. Vi från folkpartiet har ansett att en sådan lagändring är välkommen som ett steg på vägen till att alla vanliga hyresgäster får rätt till sänkt hyra om de inte begär eller avvärjer värdunderhåll. Utskottet föreslår tillkännagivande med anledning av de bägge motionerna och anser att en utvärdering av erfarenheterna av ett ökat hyresgästinflytande bör göras av en särskild arbetsgrupp. Utskottet föreslår mot bakgrund härav att lagen ges en treårig giltighetstid. Eftersom utskottets ställningstagande innebär att riksdagen åter kommer att få pröva frågan om hur ett ökat hyresgästinflytande bör utformas, ser vi detta som ett steg på vägen för att reformen skall bli helt genomförd och har därför inget särskilt yrkande. Vi förutsätter att ett kommande förslag utgår från vad vi anfört. Vi förutsätter också att samtliga hyresmarknadens parter kommer att ingå i den arbetsgrupp som tillsätts.

Herr talman! Sedan den 1 januari 1975 har en bostadshyresgäst rätt att måla och tapetsera i lägenheten utan att först behöva inhämta hyresvärdens medgivande. De utförda åtgärderna har skett på hyresgästens egen bekost nad. Någon ekonomisk nytta i form av lägre hyra har hyresgästen icke haft. Hyresvärdens underhållsskyldighet rubbades inte heller. Ledmotivet för detta riksdagsbeslut var att öka hyresgästernas inflytande över sitt eget boende. Nu behandlar riksdagen ett förslag om ytterligare en etapp på vägen mot ett vidgat boendeinflytande. Regeringen har i proposition 146 närmare utvecklat motiven för steg nr 2 på samma tema. Utan att rubba hyresvärdens underhållsskyldighet skall hyresgästerna kunna få inflytande över den egna lägenheten genom förhandlingsöverenskommelse enligt hyreslagen. Det nya i förslaget i förhållande till 1974 års riksdagsbeslut är att hyresgästen nu skall få ekonomisk nytta av de arbeten som utförs i lägenheten. Bakgrunden till regeringens förslag till riksdagen är en framställan från SABO och Hyresgästernas riksförbund, som i sin gemensamma skrivelse utvecklade organisationernas synpunkter på en förstärkning av hyresgästernas boendeinflytande. Som framgår av utskottets betänkande nr 5 har bostadsutskottet ställt sig bakom regeringsförslaget och delar uppfattningen att ett ökat hyresgästinflytande nu bör komma till stånd. Utskottet har också kommit fram till att en utvärdering av erfarenheterna från denna verksamhet har ett sådant värde att en arbetsgrupp bör tillsättas för att följa upp lagstiftningens intentioner. Det är känt att främst Målarförbundet har riktat vissa invändningar mot regeringsförslaget, i den meningen att det föreligger risk för svartjobb i större skala. Den av utskottet förordade arbetsgruppen, som får utses av regeringen, får då också möjligheter att beakta de synpunkter som kommit fram från fackligt håll. Det är dessutom viktigt att riksdagen blir delaktig i de erfarenheter som arbetsgruppen kommer fram till. Utskottet har därför ansett det motiverat att den föreslagna ändringen i hyreslagen tidsbegränsas. Enligt utskottet skall lagen träda i kraft den 1 januari 1984 och ges en treårig giltighetstid. Förutom de särskilda yttrandena från centern och folkpartiet samt från vpk har moderaterna som enda parti i bostadsutskottet en reservation. Där tar man avstånd från propositionens huvudprincip, att det föreslagna inflytandet skall ske genom förhandlingsöverenskommelser. Moderaterna pläderar för en individuell uppgörelse mellan hyresvärd och hyresgäst. På något egendomligt sätt, som bara är moderater förunnat, tycks man för evigt leva i den tron att den enskilde hyresgästens önskemål inte beaktas om förhållandet till hyresvärden regleras i en överenskommelse mellan hyresmarknadens parter. I själva verket är det en styrka att det finns avtalsslutna regler, där parterna vet vad som gäller. Erfarenheterna från gångna tider, då alltför många hyresgäster fick finna sig i att hyra på hyresvärdens villkor, manar icke till efterföljd. Ett bifall till moderaternas reservation vore att slå följe ett stycke långt tillbaka i tiden. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i bostadsutskottets betänkande nr 5.
Herr talman! Mycket kort: Det är en uppenbar skillnad mellan socialdemokraterna och moderaterna när det gäller synen på den enskilde hyresgästens möjligheter att påverka sin egen bostad. Socialdemokraterna motsätter sig ett bostadsägande i allmänhet och gör inskränkningar i bostadsrätten, och när det nu gäller hyreslägenheterna vill man ha en kollektiv lösning, där parterna på bostadsmarknaden gör upp. Det är klart att den enskilde hyresgästen då kommer i kläm. Det blir en mera kollektiv behandling av ärendena i varje hus eller fastighet, och var och en får naturligtvis rätta sig efter majoriteten. Den olika syn vi har på den enskilda människan, i detta fall som hyresgäst, är helt klar, och den kan vi inte ändra på. Men jag tror att hyresgästerna runt om i landet noterar skillnaden mellan socialdemokraterna och moderaterna.
Herr talman! Jag tror inte att man kan säga att den enskilde hyresgästen kommer i kläm. Det som skall gälla finns noga reglerat i en uppgörelse mellan hyresmarknadens parter. Jag tror att Rolf Dahlbergs farhågor bottnar i en ovana vid att ta del av hur organisationerna fungerar. En organisation är ju till för den enskilde medlemmen. I det här fallet föreligger nu en överenskommelse som skall gälla för de närmaste tre åren. Rolf Dahlberg sade i sitt inledningsanförande att socialdemokraterna hade plockat fram det här förslaget och presenterat det i utskottet. Jag vill då gärna säga att folkpartiet och centerpartiet, trots att det finns ett särskilt yttrande från dem, ändå har gått med på det förslag som föreligger. Det bör i sanningens namn understrykas att det bara är moderaterna som har skilt ut sig i bostadsutskottet när det gäller förslaget om hyresgästernas rätt att måla och tapetsera i sin egen lägenhet.

Herr talman! I bostadsutskottets betänkande 2 har vi moderater ett särskilt yttrande. Det är en markering i vissa hänseenden. Vi är fullt medvetna om att det finns en konflikt mellan olika intressen i våra fritidsområden mellan permanent bebyggelse och fritidsbebyggelse. Vad vi vill markera med vårt yttrande är att vi säger ifrån när det gäller det förslag om den kommunala förköpsrätten som är på väg. Denna rätt föreslås bli utvidgad till att gälla även sådana här områden. Det anser vi vara en felaktig väg att slå in på. Enligt vår uppfattning finns det andra lösningar på dessa problem.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
Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan. Min erfarenhet bl.a. från arbetet i fritidsboendekommittén säger mig att det finns mark tillräckligt i Sverige för att varenda familj som vill bygga sig ett fritidshus också skall kunna göra det. Men samtidigt kan jag konstatera att det inte finns mark tillräckligt, om alla vill ha ett bra strandläge i Bohuslän, och det är ju det som motionen handlar om. I valet mellan att stödja den helårsboende befolkningen och att stödja fritidsintressena ställer vi oss — och även utskottsmajoriteten — på de helårsboendes sida. Vi är också beredda att använda lagstiftning för att hävda dessa intressen i de områden där motsättningarna är väldigt starka.

Herr talman! En inskränkning i den stödjande kungörelseannonseringen framför allt när det gäller registeruppgifter kan förefalla vara en liten detalj i de stora sammanhangen. Men icke förty är det dock fråga om en inskränkning i samhällsinformationen. Begreppet samhällsinformation är relativt nytt, men företeelsen den är gammal. Motiveringen för den första tidningen här i Sverige — Ordinari Post Tijdender —, som startade år 1645, var just information. Så länge det över huvud taget funnits samhällsbildningar har det funnits krav på information. Beslutsfattare vill göra sina beslut och åsikter kända. Vilket politiskt system som än må råda krävs det ett visst mått av samhällsinformation. Det är en självklarhet i ett land av Sveriges typ med sitt klara demokratiska system. Demokratin förutsätter information, dvs. medborgarna har rätt till information. Sådana tankar var kanske inte så välutvecklade när Postoch Inrikes Tidningar började utges på 1600-talet. Det har tillkommit andra tidningsorgan sedan dess, och det har kommit nya informationskrav. Vi har fått ett ökat flöde av information — för mycket, tycker en del. Vi fick så småningom, 1967, en informationsutredning. Den låg till grund för 1971 års beslut om samhällsinformation och riktlinjerna för dagspressannonseringen. Det beslutet tillförsäkrade allmänheten en fullgod information om statliga myndigheters beslut genom en allmän och enhetlig dagspressannonsering. Sedan dess har utvecklingen börjat gå i en annan riktning. Redan 1977 skedde viss insnävning av dagspressannonseringen genom ett beslut i riksdagen. Konstitutionsutskottet slog då fast att alla människor bör få del av samhällsinformationen, oberoende av tidningsval i den mån dagspressannonsering skulle användas. Utskottet kunde t.o.m. tänka sig en utvidgning av dagspressannonseringen. Varför tog KU den ställningen, trots att det i propositionen föreslogs någonting annat? Jo, man gjorde det därför att det faktiskt är konstitutionsutskottets oskrivna uppgift att slå vakt om medborgarnas rätt till information. Låt mig fråga utskottsmajoriteten: Var det fel tänkt av konstitutionsutskottet den gången, alltså 1977? Nu fortsätter insnävningen. Den här gången stöder utskottsmajoriteten ett regeringsförslag, som klart och tydligt anvisar att det räcker med annonsering i Postoch Inrikes Tidningar. Är det verkligen tillräckligt — en tidning med en upplaga på 3 500 exemplar? Vad blir nästa steg? Jag föreställer mig att utskottsmajoritetens talesman nu kommer att säga: Det blir i fortsättningen dock inte förbjudet med s.k. stödjande kungörelser i dagspressen. I samband med sådana kungörelser skall den s.k. totalitetsprincipen tillämpas. Det finns inte med ett enda ord exemplifierat vilka de särskilda skäl är som skulle motivera ett stödjande kungörande. Kan jag be att få en sådan exemplifiering muntligt då det inte finns skriftligt i betänkandet. Jag skall inte utveckla detta vidare. Jag vill bara påpeka att centern har i en motion yrkat avslag på propositionens förslag. Detta har inte fått stöd i utskottet. Vi följer upp detta i en reservation. Enligt vår mening bör kungörelseannonseringen även i fortsättningen ske enligt hittills gällande principer. Vi slår vakt om medborgarnas rätt till information. Vi varnar för att vandra vidare på insnävningens väg. Däremot — och detta är viktigt att understryka — bör man av ekonomiska skäl kunna göra kungörelseannonserna mera kortfattade. Den som vill ha ytterligare information får skaffa den själv, men man bör upplysa läsaren om var den finns att få. Vi har nyligen haft ett liknande ärende uppe här i kammaren, nämligen dagspressannonsering av information om riksdagen, utskottssammanträden o. d. Vi beslutade att annonserna skall vara mycket kortfattade. Man kan enligt min mening göra någonting liknande när det gäller kungörelseannonseringen.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

Herr talman! Sven-Erik Nordin talar om vådan av inskränkande. Jag hoppas emellertid att kammaren håller mig räkning för om jag inskränker mitt inlägg till bara ett par synpunkter. Det ursprungliga syftet är att viss kungöringsannonsering skall kunna begränsas till Postoch Inrikes Tidningar. Det förslag vi nu behandlar går ut på att s.k. stödjande kungörande begränsas till de fall då det föreligger särskilda skäl till vidgat kungörande. Man syftar närmast till att inskränka kungörande av uppgifter ur handelsoch föreningsregistret. Ett av skälen till förslaget är att man vill uppnå en besparing. Det betraktas i alla fall från många håll som legitimt att statens kostnader minskas. Dessutom tilldrar sig inte registeruppgifter något större intresse hos allmänheten. Det kanske t.o.m. Sven-Erik Nordin kan hålla med om. Utskottet godtar förslaget och noterar att stödjande annonsering får ske även i andra tidningar. Om sådan annonsering på angivna kriterier skall ske, bör dens.k. totalitetsprincipen tillämpas, dvs. man bör annonsera i samtliga tidningar på orten. Sven-Erik Nordin frågar: Hur skall detta kunna avgöras? Ja, det måste klaras från fall till fall, om behövligheten finns. Och det måste vara den tillämpande myndigheten som får klara den uppgiften. Med det sagda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Helt kort: Jag tycker faktiskt att det hade varit befogat att skynda långsamt i den här frågan, eftersom det står i propositionen att man skall låta informationsdelegationen se över kungörelseannonseringen i ett större perspektiv — och då kommer ju principerna fram. Risken är att det beslut som riksdagen kanske fattar här i dag får genomslagskraft för informationsdelegationens funderingar. Man kanske noterar att kammaren är inne på att inskränka annonseringen, och en gissning är då att informationsdelegationen i sitt förslag kommer att vandra vidare på den vägen. Kanske försvinner dagspressannonseringen då helt och hållet. Jag fick förstås inte särskilt mycket svar från Yngve Nyquist på vad som är särskilda skäl. Detta får avgöras från fall till fall, sade han. Jag förmodar att det kommer att utfärdas anvisningar som innebär att man får titta i månen efter de här annonserna, som — även om de inte intresserar alla — dock intresserar en del. Även om inte Yngve Nyquist sade det direkt har jag en känsla av att han gömmer sig i den s.k. Postgummans skugga. Det är alltså genom att läsa Postoch Inrikes Tidningar som den intresserade i fortsättningen skall få sitt informationsbehov täckt.

Herr talman! I proposition 1983/84:22 om ändring i lagen 1977:975 om tulltaxa föreslås bl.a. att en enhetlig tullsats för herroch damkläder införs. F. n. är tullsatsen för överkläder för män eller gossar 13 20 och för motsvarande överkläder för kvinnor, flickor eller småbarn 15 26. Båda dessa tullsatser är bundna i GATT. Det avgörande skälet för en enhetlig tullsats är att det i praktiken föreligger svårigheter att avgöra vad som är herrresp. damplagg. Den föreslagna nya tullsatsen är 14 260. Folkpartiet har självfallet inget att invända mot en enhetlig tullsats, tvärtom. Däremot anser vi att det är olyckligt att regeringen föreslår en höjning av tullsatsen för herrkläder. En fri internationell handel är ett livsvillkor fören - Nr 32 industrination av Sveriges typ. Folkpartiet har i många andra sammanhang Torsdagen den närmare utvecklat de fördelar som en sådan frihandel för med sig, och jagser 24 november 1983 därför ingen anledning att nu upprepa hela det resonemanget. Helt klart är dock, det vill jag understryka, att konsumenterna i det långa loppet tjänar på Tullen på herroch en fullt genomförd frihandel. damkläder Utskottsmajoritetens resonemang föranleder ett par kommentarer. Majoriteten uttalar att det f. n. knappast kan komma i fråga att sänka tullen för damkläder med två procentenheter med hänsyn till det ansträngda läget för svensk tekoindustri. Följderna av en sänkning med en procentenhet, vilket utskottsmajoriteten står bakom, berörs däremot inte. Inte heller anförs några motiv till varför man skall höja tullen för herrkläder. Nu är det ju så att den övervägande delen av Sveriges import av s.k. överkläder inte drabbas av någon tull alls — eller en betydligt lägre tull än dessa 13 20. Detta gäller nämligen för den import som kommer från EG eller EFTA-länderna. De kläder som berörs av GATT-taxan kommer väsentligen från utvecklingsländerna. Det är nog en ganska rejäl missbedömning att tro att situationen för svensk tekoindustri skulle vara överkänslig för en tullsänkning om en procentenhet för s.k. damöverkläder. Herr talman! För folkpartiet är fri internationell handel ett viktigt krav. När detta dessutom — som i det här fallet — kan kombineras med en klar solidarisk inställning till utvecklingsländerna — blir den en självklarhet. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservationen och avslag på propositionen i motsvarande del.

Herr talman! I proposition 1983/84:22 som bl.a. behandlas i detta utskottsbetänkande föreslås vissa tullsänkningar som ett led när det gäller att genomföra 1979 års GATT-överenskommelse. Beträffande dessa tullsänkningar har utskottet ingen erinran. Tullsatserna på damoch herrkläder är f. n. olika, vilket Kjell Johansson har redogjort för. Han säger att det inte finns någon motivering för att man skulle ha enhetlig taxa. Det har blivit allt svårare att skilja på dessa varuslag, då modeller, material m.m. ofta är snarlika eller identiska både för damer och för herrar. Jag vet också att alla plaggen brukas av både män och kvinnor. Att bedöma vilket som är vilket genom att se efter om vissa plagg är vänstereller högerknäppta förefaller vara ett onödigt och tidskrävande arbete. Av kontrollskäl är en enhetlig tulltaxa för damoch herrkläder en rationell åtgärd. I propositionen föreslår man att tullen för damkläder sänks till 14 96 och att tullen för herrkläder höjs med 1 90 till 14 20. Detta förslag har stöd av alla i utskottet utom Kjell Johansson, som reserverar sig till förmån för en tull på 13 90 för båda klädslagen. Remissinstanserna har inte haft något att erinra mot att en enhetlig tull på damoch herrkläder införs. Däremot går meningarna isär beträffande tullsatsen. Beklädnadsarbetareförbundet godtar 14 96, Grossistförbundet vill ha en sänkning till 13 96. Textiloch konfektionsindustriföreningen anser att tulltaxan bör vara 15 96. Vi anser att en större sänkning av tullarna kan påverka sysselsättningsläget för de tekoanställda. Mot den bakgrunden synes en tulltaxa på 14 96 vara väl vald, och jag yrkar bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande nr 10 och avslag på reservationen.

Herr talman! Hagar Normark måtte inte ha lyssnat på vad jag sade. Jag sade nämligen att folkpartiet självfallet inte har någonting att invända mot en enhetlig tullsats. Vi är således med på det förslaget. Det är bara det att vi vill att denna tullsats skall sättas till 13 96, vilket kommer att innebära att man inte höjer tullen för herrkläder. Att hävda, som Hagar Normark gjorde, att en tullsänkning på en procentenhet kan påverka sysselsättningen för svensk damtekoindustri tycker jag är rent nonsens. För ett importerat plagg, som i handeln kostar ca 300 kr., skulle tullbortfallet innebära att det kunde säljas en dryg krona billigare. Svensk tekoindustri står eller faller inte beroende på det. Denna dryga krona i prissänkning på det importerade plagget tycker jag med fördel kan jämföras med den moms på 57 kr. som staten lägger på priset i handeln på det 300-kronorsplagg som jag talade om. Nej, herr talman, hela denna fråga visar med all önskvärd tydlighet att det är folkpartiet som verkligen driver på när det gäller frihandelns princip och solidariteten gentemot utvecklingsländerna.

Herr talman! Inga Lantz har den 10 november 1983 framställt en interpellation till socialministern om normerna för socialbidrag. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Jag vill meddela att interpellationen på grund av min arbetsbelastning inte kommer att besvaras inom stipulerad tid. Jag har kommit överens med Inga Lantz om att interpellationen skall besvaras måndagen den 12 december.
Herr talman!

Hur avser jag att behandla faktarapporten om fosterdiagnostik från socialstyrelsen? 2. Anser jag att nuvarande hälsooch sjukvårdslag är till fyllest vad gäller information till blivande mödrar i frågor som rör fosterdiagnostik? 3. Anser jag att samhället/sjukvårdspersonalen vid konstaterad fosterskada skall rekommendera en kvinna abort? 4. Anser jag att nuvarande rätt till fri abort på något vis är hotad med hänsyn till utvecklingen av en tidigare diagnostisering av fosterskada? 5. Hyser jag några allmänna farhågor inför fosterdiagnostikens utveckling i vårt land? Socialstyrelsens faktarapport om fosterdiagnostik har utarbetats av en expertgrupp som tillkallats av styrelsen. Socialstyrelsen har inhämtat synpunkter på rapporten från sjukvårdshuvudmännen och andra berörda instanser. Enligt vad jag har inhämtat sker f. n. en bearbetning av rapporten med hänsyn till remissinstansernas synpunkter. Avsikten är att rapporten skall utgöra underlag för allmänna råd från socialstyrelsen. I de allmänna råden kommer olika frågor att behandlas om fosterdiagnostikens syfte och möjligheter, om vilka som skall erbjudas fosterdiagnostik, om indikationer för olika diagnostiska åtgärder, om information till de blivande föräldrarna, om utbildning av personal m.m. En central bestämmelse i den nya hälsooch sjukvårdslagen reglerar läkarnas informationsplikt. Patienten skall ges upplysningar om sitt hälsotillstånd och om de behandlingsmöjligheter som står till buds. Det gäller självfallet även frågor om graviditet och fostrets utveckling. Målet för hälsooch sjukvården skall enligt lagen vara en vård på lika villkor för hela befolkningen. Det innebär bl.a. att alla skall ha rätt till samma slags information, oavsett om de särskilt frågar efter den eller inte. Jag vill också framhålla att det är utomordentligt viktigt att informationen till de blivande föräldrarna ges med största möjliga respekt för föräldrarnas egen uppfattning. Den information som lämnas föräldrarna bör vara nyanserad och ge ökad kunskap om fostret och dess utveckling. Sjukvårdspersonalen har här ett stort ansvar. Kvinnan får inte bibringas uppfattningen att man förutsätter att hon vill ha abort till följd av iakttagelser som gjorts vid fosterdiagnostiken. Det är viktigt att sjukvårdspersonalen uppmärksammar behovet av psykologiskt stöd till de föräldrar som kommer i en svår valsituation. Jag anser det vara en självklar skyldighet för samhället att stödja och hjälpa dem som föder handikappade eller sjuka barn. Jag vill erinra om att enligt abortlagen beslutar kvinnan själv om abort t.o.m. 18:e graviditetsveckan. En nyligen avslutad utvärdering av abortlagen har inte visat på någon anledning att ifrågasätta abortlagens utformning. Några planer på att ändra abortlagen föreligger heller inte. I debatten om fosterdiagnostik uppkommer många olika frågor av såväl teknisk och juridisk som psykologisk och etisk natur. Det är frågor som berör människor nära. Jag tror att det är viktigt att vi tänker igenom och diskuterar dessa frågor. Det handlar om olika människosyn. Människor har olika värderingar och också olika utgångspunkter för sina värderingar. För egen del tror jag att fosterdiagnostik kan vara till stor hjälp för de blivande föräldrarna för att upptäcka skador i sådan tid att det är möjligt för kvinnan att välja abort om hon vill det. Skador på det väntade barnet kanske kan förebyggas genom att behandling kan ges redan i moderlivet. Fosterdiagnostiken kan också underlätta för föräldrarna att förbereda sig på att barnet kommer att födas med någon sjukdom eller något handikapp. Fosterdiagnostiken används redan i dag i sådan omfattning att det behövs centrala riktlinjer för denna verksamhet. Avsikten är att sådana skall ges i form av allmänna råd från socialstyrelsen.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min interpellation. Det ger mig anledning till ett par reflexioner, och jag skulle gärna vilja ha några förtydliganden. När det gäller faktarapportens vidare behandling säger statsrådet att frågan nu ligger hos socialstyrelsen, som skall utarbeta allmänna råd på basis av de remissvar som har inkommit. Det inger mig en viss oro. Till att börja med kan man fundera över vilka som var remissinstanser. Det var olika myndigheter, kyrkans folk och kvinnoorganisationer. Av remissorganen var det alltså bara kvinnoorganisationerna som var politiska instanser. Det är litet oroväckande. Jag tolkar det som statsrådet sade så, att hon anser att frågan om fosterdiagnostik i detta skede inte är en politisk fråga. Jag tycker nog att den är det, och som sådan bör den bli föremål för behandling i riksdagen. Jag ifrågasätter om socialstyrelsens roll kan vara att dra upp de regler som vi nu tycks vara överens om att vi behöver. Jag skulle vilja ställa en följdfråga till statsrådet: Anser statsrådet att detta är en icke-politisk fråga, som ett ämbetsverk skall handlägga på eget ansvar? Den andra frågan i min interpellation handlade om informationsplikten ställd mot den nya hälsooch sjukvårdslagen. I svaret säger statsrådet att ”alla skall ha rätt till samma slags information, oavsett om de särskilt frågar efter den eller inte”. Jag vet inte om jag uttryckte mig oklart i frågeställningen. Vad jag menade var följande. Den nya hälsooch sjukvårdslagen stärker patientens rätt till information. Faktarapporten, och även jag, ifrågasätter om fostret är att betrakta som en patient för sig och därmed befriad från gällande informationsplikt. Om det inte är på det viset, vilken information skall då ges den blivande modern? Skall det vara den efterfrågade informationen, eller skall all information som man får ur fosterdiagnostiken ges till modern? Detta är ett problem för många läkare som jag har talat med. De vet inte riktigt hur de skall tolka lagen. De vet inte om de bryter mot lagen när de handlar på det ena eller det andra sättet. Jag skall ta ett par konkreta exempel. En kvinna i en riskgrupp får fosterdiagnostik. Hon har tidigare fött barn med en nedärvd sjukdom. Kvinnan frågar vid diagnostiken om barnet har just denna grava sjukdom. Hon får då svaret nej. Däremot visar provet att fostret t.ex. har anlag för sockersjuka eller att det saknar en hand. Skall läkaren i detta läge tala om det för kvinnan, för att hon i så fall skall kunna välja abort? Ett annat exempel: Med den alltmer förfinade teknik som vi redan har också i vårt land kan man konstatera en fosterskada redan i åttonde-nionde graviditetsveckan. En kvinna i riskzonen får en diagnos och får beskedet att fostret — så långt man kan bedöma — är friskt. Hon frågar i nästa sekund: Är det en pojke eller en flicka? Är läkaren då skyldig att svara? Med andra ord: Skall vi acceptera könsdiagnostik i Sverige? Detta är också ett problem som många läkare i landet ställs inför i dag. Jag kan bara tolka statsrådets svar så, att läkaren är skyldig att lämna ut all information som kan finnas, oavsett om patienten efterfrågar den eller ej. Jag undrar om jag har tolkat svaret rätt och vilka kommentarer statsrådet har till mina två exempel. Den tredje frågan gällde om man skall rekommendera abort vid konstaterad fosterskada. Jag är mycket nöjd med statsrådets svar på den frågan. Jag delar helt statsrådets uppfattning — till skillnad från exempelvis Malmö Allmänna sjukhus. Jag tycker att sjukvårdspersonalen aldrig får ta över ett beslut eller en etisk bedömning genom att rekommendera den ena eller andra lösningen på ett problem av den arten. Men jag vet också att det är en mycket svår uppgift som sjukvårdspersonalen har i detta skede. Man har inte denna syn överallt, som jag sade. I Malmö erbjuds gravida kvinnor fostervattensprov, och i följebrevet står det: ”Om även fostervattensprovet visar förhöjt värde är risken stor att fostret har ryggmärgsbråck. Vi rekommenderar i denna situation att graviditeten avbryts med abort.” Det är bra att statsrådet så klart tar ställning emot detta. Jag är också nöjd med att vi skall ha kvar nuvarande abortlag. Det finns krafter i samhället som vill inskränka den, och på ett par ställen i faktarapporten andas den faktiskt samma syn. Man menar att i takt med att tidpunkten för att konstatera en fosterskada förskjuts från i dag sextondeartonde veckan till åttonde-nionde veckan uppstår ett problem. I det första fallet är det, som mycket riktigt påpekas i svaret, socialstyrelsen som prövar om kvinnan skall få abort eller inte. Men om vi får en tidsförskjutning nedåt, så att man redan i åttonde-nionde veckan kan konstatera en fosterskada, är det ju kvinnan själv som beslutar om hon vill göra abort eller ej. Enligt vissa grupper skulle det i detta sammanhang vara oetiskt att abortera ett skadat foster. För mig är det en ganska absurd debatt, när man i detta läge värderar ett skadat foster högre än ett friskt. Faktarapporten ställer ett par frågor, och jag är litet bekymrad över de remissvar som jag förmodar kan komma in. Man frågar: Vore det önskvärt att kartlägga och i framtiden följa i vilken utsträckning egenskaper hos fostret inkl. fosterskador påverkar begäran om abort? Det är en ganska förförisk fråga, och man kanske kan lockas att svara ja på den. Den andas en möjlighet att bakvägen beskära den fria aborten. Jag vill också göra en kommentar till den sista frågan, som till en viss del sammanhänger med fråga nr 1. Jag tolkar svaret så att statsrådet hyser vissa farhågor inför fosterdiagnostikens utveckling och att det därför behövs centrala riktlinjer. Jag delar den uppfattningen. Det är bra, för vi skall ha sådana. Men jag kan inte riktigt förstå varför, återigen, dessa riktlinjer skall utarbetas av socialstyrelsen. Frågan om fosterdiagnostik är ju en mycket ny fråga. Det finns ingen klar praxis och ingen genomarbetad grundsyn. Och vems värderingar skall råda när man utarbetar dessa regler? Nog är väl detta ett område som borde vara vikt för ett grundläggande politiskt ställningstagande och inte för ett ställningstagande på det rena tjänstemannaplanet? Avslutningsvis kan man inte undgå att göra en liten reflexion över hur denna fråga om fosterdiagnostik har kommit upp. Man kan fråga sig om det är rimligt att satsa forskning och klinisk verksamhet på ett sådant här område, där frekvensen trots allt är mycket låg. Man kan också fråga sig — och det är därför jag har ställt interpellationen — vem det är som efterfrågar den här tekniken. Vad är det som gör att utvecklingen går så snabbt på det här området? Är det kvinnorna som efterfrågar tekniken? Är det de handikappade? Är det forskarna? Eller är det vi politiker? Är det rimligt att satsa pengar på detta område när vi exempelvis vet att var fjärde svensk kommer att drabbas av en cancersjukdom och att vi inte har tillräckliga resurser för att bota eller förebygga cancer? Är det ekonomiskt försvarbart? Är det socialt försvarbart?

Herr talman! Margareta Winberg tar upp frågan huruvida detta inte bör bli föremål för ett politiskt beslut. Jag har sagt i interpellationssvaret att det behövs riktlinjer för hur den här verksamheten skall bedrivas och att man inom socialstyrelsen nu håller på att arbeta med allmänna råd som alltså kommer att utmynna i sådana riktlinjer. Socialstyrelsen räknar med att under våren kunna lägga fram ett förslag till allmänna råd. Avsikten är att dessa förslag därefter skall remitteras till landsting och berörda instanser, innan de allmänna råden fastställs av socialstyrelsen. Landstingen är politiskt sammansatta organ, och de får alltså möjlighet att ta ställning till förslagen, som grundas på vad expertgrupper och remissinstanser kommit fram till. Låt mig i det sammanhanget betona att det är en expertgrupp som har utarbetat faktarapporten. Det är alltså inte socialstyrelsen som har gjort det — jag vill inte påstå att Margareta Winberg har sagt något annat, men det är viktigt att vi får detta klart för oss. Landstingen är som sagt politiskt sammansatta organ, och ett sådant är även socialstyrelsen. Jag utgår ifrån att det är socialstyrelsens politiskt sammansatta styrelse som slutgiltigt skall fastställa de allmänna råden. Beträffande informationen vill jag säga att det i den nya hälsooch sjukvårdslagen är mycket klart utskrivet att patienten skall ges upplysningar om sitt hälsotillstånd och om de behandlingsmetoder som står till buds. Vi var eniga i det beslut som riksdagen fattade om denna lag, och den har naturligtvis skrivits för att skydda och förstärka patienternas ställning inom hälsooch sjukvården. Men att ge den här informationen kan naturligtvis i vissa situationer — och detta är förmodligen en sådan — vara en mycket grannlaga uppgift. Jag tror inte att det för den skull är nödvändigt att ändra på lagen, men det är möjligt att man i arbetet med att utforma de allmänna råden bör särskilt beakta informationsfrågan. Frågan som sådan kommer att finnas med i sammanhanget. Också när det gäller informationsfrågan får landstingen möjlighet att lämna synpunkter, liksom också, i det slutliga skedet, socialstyrelsens styrelse. Jag tycker att man mot den bakgrunden kan säga att de politiska instanserna har möjlighet att påverka utformningen av de allmänna råden. Jag är glad över att Margareta Winberg tycker det är positivt att jag har uttalat att abortlagen inte skall ändras. Margareta Winberg redovisar visserligen att det förekommer olika diskussioner i frågan, men det framgick klart av abortkommitténs betänkande och den utvärdering som har gjorts att vi politiskt är överens om den abortlag som vi har här i landet.

Herr talman! Jag tackar för de här förtydligandena. Det lugnar mig litet grand, när Gertrud Sigurdsen säger att det ändå är en politisk fråga. Det här är ju onekligen saker som vi bör ta ställning till i politisk ordning. Jag hade kanske hoppats att frågorna skulle bli föremål för riksdagsbehandling, men de kan ju komma upp på annat sätt. Men, som sagt, det lugnar mig litet att de politiskt valda i landstingen skall yttra sig och att det är socialstyrelsens styrelse, och inte inte dess tjänstemän, som skall behandla frågan. Som jag sade är informationen många gånger ett problem för läkarna. De vill t.ex. när det gäller könsdiagnostik att enbart medicinska grunder skall grunda rätt till fosterdiagnostik. Om läkarna är skyldiga att lämna all information, innebär det att man t.ex. kan abortera flickfoster därför att man vill ha en pojke. Jag har talat med en professor som arbetar med dessa frågor, och han berättade att han vägrar tala om barnets kön för kvinnan. Kom tillbaka i 18:e veckan, brukar han säga. Då vet han att kvinnan inte själv kan bestämma om hon skall göra abort eller inte. Gör han rätt? Han undrar det själv. Han frågar mig, och han är väldigt intresserad av dagens svar. Han går faktiskt och väntar på att någon skall anmäla honom för lagbrott. Om man nu inte vill ändra på lagstiftningen undrar jag om man möjligen kan selektera provtagningen. Kan man låta laboratoriepersonalen undanhålla läkarna viss information? Gertrud Sigurdsen utvecklar inte svaret på min femte fråga, om synen på fosterdiagnostikens utveckling i vårt land. Det kanske finns anledning att säga någonting om det. Många människor — inte minst de handikappade — är rädda för fosterdiagnostiken. Man behöver inte överdriva denna rädsla, men parad med genmanipulation, provrörsteknik, insemination osv., tycker man att tekniken tar överhand; tekniken tar över den humana — låt oss kalla det den mänskliga —, naturliga utvecklingen. Historien visar också otaliga exempel på hur opinioner kan skapas, hur man tycker att människor skall vara, hur människor skall se ut, vilket intellekt de skall ha, osv. Vi vet att den här debatten pågår i bl.a. USA. När det gäller fosterdiagnostik kan den situationen uppstå att kvinnans fria val att föda eller att göra abort accepteras, men om hon väljer att föda får hon skylla sig själv, dvs. hon får själv ta hand om det skadade barnet. Den debatten har vi i Sverige, här i Stockholmstrakten. Det finns personer som är inne på att det här med fosterdiagnostik är en besparingsåtgärd. Man gör en budget för vad det kostar att göra fosterdiagnostik parad med obligatorisk abort. Så jämför man den budgeten med vad det kostar att ta hand om handikappade människor. Då upptäcker man, att man gör en vinst om man använder fosterdiagnostiken på det här viset. Jag är övertygad om att Gertrud Sigurdsen delar min uppfattning, att vi aldrig får omfatta detta synsätt. Om vi kommer dit, kommer vi att vara i ett samhälle som ingen av oss vill ha. Men jag tycker också att statsrådet ganska tydligt klargjorde att vi inte skall tillåta en sådan utveckling.

Herr talman! Hittills har människans reproduktion varit en privat angelägenhet. Men genom genterapins och fosterdiagnostikens framväxt kan man ifrågasätta denna princip. Genetisk rådgivning, som möjliggörs genom fosterdiagnostikens framtida utveckling, och utsikterna att i framtiden kunna göra genterapeutiska ingrepp på äggcellsoch fosternivå håller på att öka föräldrarnas ansvar. Frågan är om vi får kunskaper som vi egentligen inte vill ha. Genom en förfinad fosterdiagnostik kan vi också välja vilka slags människor som skall födas. Margareta Winberg var inne på det litet grand. Redan i dag kan man med hjälp av fosterdiagnostiken avslöja mer än 70 olika fel och skador hos ett foster. Frågan om en fosterdiagnostik kommer att leda till ett socialt tryck att abortera foster ligger i framtiden — just med hänvisning till att man kan tjäna in vårdmiljoner på det sättet. De frågor som då automatiskt uppstår är: Vilket liv är värt att leva? Vems värderingar är det som skall bestämma? Det har visat sig att de som får ett negativt besked vid fosterdiagnostik väljer abort. Detta kan leda till en sortering, även om vi i dag inte talar i sådana termer — men risken finns i framtiden. Utvecklingen på detta område rusar i väg. Det är en fråga om synen på människor, på handikapp, på svaghet och på styrka, vilket jag anser är viktigt att diskutera när man tar upp fosterdiagnostiken. Priset för fosterdiagnostik kan bli för högt. En kommande, fullkomlig genetisk kartläggning av människan, kopplad till genmanipulation, kan leda till stora faror och stora risker. Jag debatterade den här frågan med Gertrud Sigurdsen i maj i år. Det svar jag då fick av henne var ganska undflyende, och jag tycker att även svaret i dag är undflyende. Jag skulle vilja ställa några frågor till Gertrud Sigurdsen. Vad tycker Gertrud Sigurdsen om fosterdiagnostik? Skall den byggas ut, och i så fall hur långt? Vilka skall få den? Skall det göras en screening, eller skall man välja ut vissa riskgrupper? Skall fosterdiagnostiken regleras på något sätt? Jag tycker att det är viktigt att få svar på de frågor som Margareta Winberg tog uppi sitt andra anförande, nämligen om vi skall satsa på den här typen av forskning när det finns så många andra angelägna områden att ta itu med. Är det ekonomiskt och socialt försvarbart att göra det?